Herr talman! Helena Bouveng har frågat mig om jag är öppen för att i framtiden helt slopa ROT-avdraget för vissa byggnadsarbeten. ROT-avdrag ges för reparation, underhåll samt om och tillbyggnad av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Lagstiftningen innehåller inte någon specificering av vilka arbeten som ingår. Jag har inte heller för avsikt att införa detta.
Herr talman! Regeringen valde i sin budgetproposition att sänka rätten till ROT-avdrag från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden vid om och tillbyggnad. I samma budget görs förändringar av skatteuttaget som gör att åtta av tio hushåll i Sverige får sämre ekonomiska förutsättningar att spara pengar för genomförande av nödvändiga och efterlängtade reparationer och förbättringar i sina egna hem. Totalt höjer man skatterna för vanligt folk i åldrarna 20-64 år med 36,1 miljarder kronor, vilket i snitt innebär 6 400 kronor per person och år. Hemma i mitt eget län, Jönköpings län, innebär det en skattehöjning med hela 5 345 kronor per person och år. För en alldeles vanlig barnfamilj, där föräldrarna arbetar som polis, specialistsjuksköterskor eller barnmorskor, minskar hushållskassan med 50 760 kronor på fyra år. Det är mycket pengar för en alldeles vanlig barnfamilj som ska få hushållskassan att gå ihop i slutet av månaden. Herr talman! I mitt Småland bor dessa alldeles vanliga familjer oftast i ett hus, ett hus som inte alla gånger är i topptrim, men där de har tanken på att göra ständiga förbättringar och reparationer efter hand. De har en långsiktig plan och avsätter pengar varje månad för att kunna uppfylla sina husdrömmar. Ekonomistyrningsverket är mycket kritiskt till förslaget att så kraftigt försämra ROT-avdraget. Man säger i sitt remissvar: Ett förslag med så stor minskning av subventionen i ett steg slår undan förutsättningarna för många hushåll som har planerat och eventuellt kontrakterat hantverkare för renoveringar. När Ekonomistyrningsverket skrev sitt remissvar var inte de nuvarande skattehöjningarna ens aviserade. Ingen kunde väl förutse detta. Socialdemokraterna lovade ju i valrörelsen att inga skattehöjningar skulle drabba vanliga löntagare. Nu blev det inte riktigt så. 1,2 miljoner löntagare får kraftigt höjda skatter. En alldeles vanlig familj hemma i Jönköpings län får över 50 000 kronor mindre att röra sig med på fyra år, samtidigt som ROT-avdraget minskas från 50 procent till 30 procent. Jag undrar därför om Magdalena Andersson inte är orolig för att nödvändiga reparationer nu inte blir genomförda. Den socialdemokratiskt ledda regeringen omkullkastar med ett penseldrag alldeles vanliga barnfamiljers planering för hur deras hem ska bli exempelvis mer klimatsmarta. Dessa alldeles vanliga familjer tvingas nu att välja svart arbetskraft för att deras hem ska vara fritt från fukt och drag, då dessa investeringar många gånger faktiskt inte kan vänta. Är det inte rimligt att vallöften hålls så att alldeles vanliga barnfamiljer med normala inkomster kan planera sina nödvändiga renoveringar?
Herr talman! Helena Bouveng talar nu om vanliga barnfamiljer. Det är lite intressant med tanke på den fråga hon har ställt. Den fråga jag har fått från Helena Bouveng är om jag är öppen för att slopa ROT-avdraget för byggande av exklusiva marmorbänkar till kök eller arbete för att anlägga inomhuspooler. Vilka vanliga barnfamiljer tror Helena Bouveng kommer att köpa exklusiva marmorbänkar eller anlägga inomhuspooler?
Herr talman! När det gäller RUT-avdraget har vi uppfattat att finansministern gärna vill genomföra signalpolitiska förändringar, även om det leder till att färre människor får sitt första jobb, får in en fot på arbetsmarknaden och är med och bidrar till den gemensamma välfärd som finansministern gärna talar om och som jag också gärna talar om. Magdalena Andersson har även i dag sagt att anledningen till att man gör några förändringar är att det är viktigt för skattesystemets legitimitet och för att skattepolitiken ska uppfattas som rättvis. Magdalena Andersson säger också att man inte gör några stora förändringar av RUT-avdraget. Hon påstår fortsatt att en halvering av RUT-avdraget är en smärre förändring. Vidare har finansministern uttryckt att RUT-avdraget inte ska kunna användas för att anlita kocklandslaget till en födelsedagsfest eller för att rengöra inomhuspooler. Herr talman! Därför blir det jättemärkligt för mig när Magdalena Andersson och den socialdemokratiskt ledda regeringen behåller summan för ROT-avdraget på 50 000 kronor även om arbetsavdraget stannar på 30 procent. Det innebär i praktiken att så länge renoveringen är av större karaktär spelar det ingen roll; avdraget är fortsatt på 50 000 kronor. Det är renoveringar och förändringar som förmodligen är betydligt mer vanliga i lyxvillor i Djursholm än i det lilla ålderstigna radhuset hemma i Vetlanda - radhuset som bebos och ägs av helt vanliga barnfamiljer. Magdalena Andersson har inte heller gjort några förändringar av vad ROT-avdraget får användas till. Det är fullt möjligt att bygga om köket med just exklusiva marmorbänkar eller att få arbete utfört för att anlägga en inomhuspool. Därför undrar jag vari rättvisan ligger att det är okej att bygga en inomhuspool med subventioner men inte att rengöra den. Varför använder sig finansministern av signalpolitik när det gäller RUT och inte ROT? Varför är det okej med exklusiva marmorbänkar i Djursholmsvillan samtidigt som hon säger nej till helt vanliga dubbelarbetande barnfamiljers möjlighet att få hjälp med matkassen? Därav min interpellation, finansministern.
Herr talman! Det kan ju vara så att vanliga barnfamiljer har barn som ska flytta hemifrån. Den här förändringen innebär att i stället för att vi ger en skattesubvention eller ett skattebidrag för att bygga om sitt radhus ger vi ett stöd för att det ska byggas nya hyresrätter. Det är just för att människor ska kunna flytta dit jobb och utbildning finns och för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån. Det är någonting som kommer att gagna vanliga barnfamiljer den dagen det är dags för deras barn att flytta hemifrån. Vi gör den här förändringen för att göra en omläggning. I stället för att ge en skattesubvention för att bygga om kök ger vi en subvention för att bygga nya kök. Det kommer naturligtvis att gagna tillväxten i Sverige på några års sikt och inte minst i dagsläget då vi får många nya människor som söker asyl i Sverige. Vi kommer att få en väldigt kraftigt ökande befolkning, och då blir det än mer viktigt att vi får upp bostadsbyggandet. Att i det läget sänka ROT-avdraget något för att se till att vi får upp bostadsbyggandet tycker jag är en väl avvägd politik. Jag kan i övrigt notera Helena Bouvengs fascination samt stora intresse för inomhuspooler.
Herr talman! Det är väl mer fascinationen över hur finansministern gör förändringar i RUT-avdraget, som inbegriper inomhuspooler, som är för mig lite mer spännande. Finansministern nämner subventioner till byggsektorn. Vi kan väl konstatera att subventioner i byggsektorn inte har varit speciellt framgångsrikt tidigare. Som vi har pratat om tidigare och som finansministern nu sa är det en extraordinär situation som också kräver extraordinära insatser. Vi har gjort en överenskommelse om hur vi tillsammans ska hantera den stora ström av människor som nu valt att komma till vårt land - en bra början - men som jag sa tidigare tror jag att det är långt ifrån nog. I dag har vi en akut situation där det mer handlar om tak över huvudet och mat för dagen. Morgondagens utmaningar är säkert betydligt större, nämligen hur dessa människor ska komma in på den svenska arbetsmarknaden, och det snabbt. Har man i denna situation råd att förfasa sig över att helt vanliga dubbelarbetande barnfamiljer får vardagspusslet att gå ihop, att det slitna radhuset renoveras i takt med behoven på bekostnad av att människor som flytt krig inte får sitt första jobb, att en stor del av våra nya medborgare stannar kvar i utanförskap under lång tid? Är det detta som finansministern kallar ett legitimt system? Är det ett pris som finansministern är beredd att betala? Är det rättvist mot våra nya svenskar? Är det inte bättre att dessa får en möjlighet att bidra i innanförskap i stället för att belasta i utanförskap?

Herr talman! Jag delar inte Helena Bouvengs uppfattning att den förändring vi gör i RUT, som påverkar 1 procent av RUT-köparna, kommer att vara avgörande för om de människor som nu söker asyl i Sverige får en möjlighet till jobb eller inte. Det är andra gången denna höst som Helena Bouveng kallat mig till riksdagen för att diskutera beskattning av inomhuspooler. Helena Bouveng har tidigare uttryckt oro för att man inte längre ska få rengöra sin inomhuspool med RUT-avdrag. Nu är hon också orolig för att man inte ska få skatterabatt för att bygga om eller bygga ny inomhuspool. Jag tycker att vi ska lyfta blicken lite. Vi befinner oss i en tid när historiskt många människor i världen är på flykt undan krig, förföljelse och terrorism. De senaste månaderna har 80 000 personer sökt sig till Sverige för att få asyl. Medarbetare på Migrationsverket och Skatteverket arbetar dag och natt för att klara situationen och ordna mat för dagen, tak över huvudet och sängplatser till alla asylsökande. Regeringen arbetar för högtryck för att hantera situationen, och en extra ändringsbudget har tagits fram. Vi behöver se hur man snabbt kan bygga fler bostäder, vi måste få fram sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk, vi ska få människor i arbete och mycket annat. I detta läge väljer Helena Bouveng och hennes partikamrater att ta upp riksdagens och Finansdepartementets tid med att diskutera skattefrågor om inomhuspooler - något som rimligen rör ytterst få människor, vilket Helena Bouveng är väl medveten om. Trots det står denna fråga så högt på dagordningen att Helena Bouveng och hennes partikamrater ställer inte en, inte två utan tre interpellationer om just inomhuspooler. Jag har inget mer att tillägga. Jag tycker att detta talar för sig självt.